Herr talman! Jag kan inte förstå hur Allan Widman och jag kan få så olika bilder av när Försvarsberedningens rapport presenterades. Det var ingen hurtig tillställning. Tvärtom gör denna beredning en rannsakning av erfarenheterna av det tidigare försvarsbeslutet och kommer fram till en kritisk prövning av förhållandena både när det gäller regeringens sätt att styra processen, riksdagens förmåga att uttala en tydlig inriktning och Försvarsmaktens förutsättningar och möjligheter att leva upp till det beslutet. Man konstaterar att det lever kvar mycket av planering och resursslukande delar som fortfarande hör till det gamla invasionsförsvaret - det som riksdagen har beslutat att avskaffa, och det som regeringen skulle styra mot att det skulle bli genomfört och som Försvarsmakten inte har klarat av. En viktig lärdom inför det kommande försvarsbeslutet blir att vara tydlig med vad det är vi vill uppnå och också tala om vad vi är beredda att plocka bort. Det kommer att vara en viktig process. Jag tycker inte att det är hurtigt att man konstaterar att det dessutom finns inte bara det gamla traditionella förvarets uppgifter i samhället utan också ett diffust hot som riktas mot inte bara Sverige utan många andra länder. Det måste mötas, och det kan inte mötas med hjälp av att stärka försvaret utan där handlar det faktiskt om att stärka andra delar i samhället för att skapa en ökad robusthet. Jag har uppfattat att det som var positivt med Försvarsberedningen var att man var rätt överens om inriktningen. Man har dessutom en bred önskan om att se till att Sverige kan delta i internationella insatser och ge substantiella bidrag till det. Det är också regeringens önskan att vi kan klara av den uppgiften, även om vi konstaterar att vi också måste avväga mot de nya hot som uppenbarligen finns i vårt moderna samhälle och där vi behöver förstärka andra delar av det svenska samhället för att kunna svara upp mot det.

Jag tror att ju mer vi kan samlas och enas kring de väldigt tuffa målsättningarna, desto större förutsättningar har vi att få en modern försvarsmakt med ett modernt insatsförsvar, som också kan ställa upp i internationella insatser när FN ber oss. FN ber både om långsiktig hjälp och om snabbinsatsförmåga, och därför är en viktig del i regeringens prövning att se om det går att använda snabbinsatserna - för de behövs - i ett läge där man också kan göra andra insatser.
Herr talman! Försvarsministern gjorde ett imponerande svep över det försvarspolitiska fältet, och jag ska bara kort kommentera det inledningsvis. Hon pekar på de brister som har funnits i omställningsarbetet. Det har funnits sådana brister. Vad jag tycker att regeringen alltför lätt glömmer är att de bristerna i första hand är regeringens ansvar. När materielavvecklingen inte fungerar och kostar tre gånger mer än vad som var förutsatt, och när personalavvecklingen tillåts kosta svindlande 4-4,4 miljarder, är det i första hand mot regeringen som kritiken måste riktas. Möjligheten att följa upp och kontrollera myndigheten måste förbättras. Här ligger initiativet i första hand på regeringen själv. Jag ställde tre, som jag själv tyckte, väldigt konkreta frågor. Statsrådet fortsätter att låtsas som om det är möjligt att göra alla internationella långsiktiga insatser samtidigt som Sverige är med och åtminstone på lång sikt etablerar en snabbinsatsförmåga, som kanske är bland det största och svåraste som vi någonsin har gjort, i alla fall under 1900-talet. Men hon undviker att svara på vad som är den viktiga prioriteringen, och det är problematiskt, eftersom det här arbetet och slutmålet för arbetet inte på något sätt är klart utan är under diskussion. Det är väl om bara ett par veckor som försvarsministern ska ta en ny diskussion om detta med sina kolleger i EU. Då är det viktigt att man gör klart för sig vad Sverige egentligen vill och vad vi ska välja om vi måste välja. Jag ställde också frågan om frivillighet, om att direktutbilda mot internationella uppdrag, om det är någonting som man tar fram och bejakar bara i detta sammanhang eller om det också är någonting som kan tillämpas med fördel i det övriga försvaret. Det är tankar som Folkpartiet har varit inne på under lång tid - därav mitt intresse för den här frågan. Herr talman! Det finns väldigt mycket att välja på i fråga om internationell krishantering. Förmodligen skulle Sverige kunna hitta uppgifter för tre, fyra eller fem gånger det antal soldater som i dag gör internationell tjänst. Behoven är nästan omätliga, men dessvärre är utbudet inte oändligt. Jag måste återigen ställa en fråga. Under hela denna vår känns det som om Sverige har intagit hållningen att det är viktigt att alla länder inom EU ska vara med i den här förmågan och i de här förbanden. Den som intresserar sig för sådana här saker kan, när man tittar på själva modellen för uppbyggnaden av snabbinsatsförmågan, konstatera att den i första hand är dimensionerad för stora länder. Det var också stora länder i EU som tog initiativ till detta. Därför ställer jag frågan återigen: Varför är det så oerhört viktigt, och varför återgår både regeringen och dess samarbetspartier till att Sverige ska delta och delta fullt ut, när det finns så mycket annat som är angeläget och som kanske också är bättre lämpat för ett land som Sverige att delta i? Sverige är inte specialiserat på mycket tuffa peace enforcement uppgifter, utan vi är specialiserade på det som många gånger är flaskhalsarna i internationell krishantering, logistik, sjukvård, minröjning och annat, som inte är lika flashigt men som förvisso är en viktig beståndsdel i den totala insatsen.
Herr talman! Vi ska ha god kvalitet i det som vi levererar, men vi behöver numera andra förmågor. Det behöver vi här hemma, och det är samma typ av förmåga som efterfrågas i de internationella insatserna. Hela omvandlingen av det svenska försvaret handlar om det. Då är det en drivkraft att också känna att riksdagen och Sverige vill att vår försvarsmakt ska kunna delta mer i de internationella insatserna. Sedan är det så att i de styrkor som alla länder har anmält till EU i Headline goal 2003 har man konstaterat att det saknas förmåga att snabbt agera. Det är därför det här konceptet har blivit ganska tydligt i de nya mål som läggs fast, Headline goal 2010, för att se till att denna brist blir täckt. Det är en viktig angelägenhet för Sverige. Sverige tycker inte att det är nödvändigt att varje land ska vara representerat i varje operation. Det är inte vad det handlar om. Det skulle däremot bli en väldigt komplex battle group om man skulle arbeta på det sättet. Däremot är det viktigt att det finns en förutsättning också för mindre länder att kunna delta i de här operationerna där det är svårt att få ihop hela resursen på egen hand - och där detta skulle vara ett orimligt krav - så att man också känner att man deltar i ett europeiskt agerande. Sverige tycker att det är en självklarhet att vi är med i ett politiskt samarbete i en politisk union som EU precis som vi är med i ett politiskt samarbete i FN. Vi vill att man inom EU också ska kunna samla sig kring effektiva insatser. Ibland är det fråga om civila insatser. Ibland är det handel eller bistånd som säkrar fred för människor. Ibland är det fråga om militära insatser. Vi ska se till att vi kan göra lämpliga insatser. I det fortsatta arbetet med försvarspropositionen hoppas jag att också Folkpartiet kan bidra till att vi kan ta fram de resurserna i Sverige.